Herr talman! Hannah Bergstedt har mot bakgrund av att Skatteverkets pressmeddelanden inte skulle ha täckning i bakomliggande rapporter frågat mig vem som tar ansvar för skillnader mellan verkets officiella uttalande och faktaunderlaget. Hon undrar vidare om jag har uppmärksammat denna påstådda skillnad och vad jag avser att göra för att medborgarna ska få klara och tydliga besked om skattefuskets utveckling, väl underbyggda av fakta från myndigheten. Hon frågar även vilken åtgärdsplan jag har mot skattefusk, svartjobb och illojal konkurrens. Tvärtom har Skatteverket full täckning i de underliggande rapporterna för det man säger i sina pressmeddelanden. Rapporterna är för övrigt lika officiella och finns allmänt tillgängliga på verkets hemsida. Skatteverket arbetar med förstudier för att se hur det slumpmässiga inslaget i kontrollverksamheten ska kunna ökas för att få fram bättre underlag för att beräkna skatteundandragandet. Jag avser att ge i uppdrag till Skatteverket att tillsammans med vetenskaplig expertis arbeta igenom hur man kan ta fram ett statistiskt underlag och statistiska metoder för att löpande och återkommande kontrollera hur skattefelet utvecklas. Det är glädjande att verkets rapporter trots allt tyder på att skattefusket har minskat. Det visar att det arbete vi har lagt ned inte har varit i onödan. Vi kan naturligtvis inte nöja oss med vad vi har gjort, utan vi fortsätter att arbeta mot skattefusk. Som ett exempel på pågående åtgärder mot skattefusk kan jag nämna att remissbehandlingen av förslaget på hur ett kontrollsystem inom skatteförfarandet kan vara utformat för byggbranschen nyss är avslutad och att beredning pågår i Regeringskansliet.

Herr talman! Skattefusk och ekonomisk brottslighet minskar skatteintäkterna. Människor får otryggare anställningar, och företag står inför att lägga ned eller att själva börja fuska. Vi socialdemokrater har lyft frågan om skattefusk och ekonomisk brottslighet i Sverige och internationellt. Skatteverkets skattefelskarta visade på ett skattefel på 133 miljarder 2008. I uppdraget att ta fram en ny skattefelskarta fanns uppgiften att kvantifiera skattefelet, men här har man gått bet på grund av nya mätmetoder. Till grund för påståendet om minskat skattefusk ligger i stället en attitydundersökning som visar att attityden till svartjobb och skattefusk förändrats och blivit mindre tillåtande. Jag instämmer med ministern i det glädjande att inställningen till skattefusk och svartjobb förändrats och att skattefelet tycks ha minskat. Det är just vad rapporten verkligen säger. Den antyder att skattefelet minskar. Den tar också upp att skattefelet har minskat över längre tid och har varit på nedgång sedan 70-talet. Men under den tid som Skatteverket sattes att titta på, 2007-2012, kan man inte visa på att skattefelet minskat. I en tidigare debatt i ämnet då jag lyssnade på finansministern använde han ord som "upplever" och "mycket som tyder på". Jag misstänker att väljarna nog funderar på vad de har för en finansminister som baserar sin politik på upplevelser och antydningar i stället för fakta och statistik. Är det relevant att gå ut och säga att skattefelet minskat? Det andra som jag har svårt att se som relevant är det pressmedlande som Skatteverket har gått ut med och som har rubriken: Fusket har minskat med sänkt restaurangmoms . När man läser rapporten visar det sig att analysen landar i att det är de lika och enhetliga skattesatserna som har gett effekten och alltså inte sänkningen. Vidare anger betydligt fler företagare, enligt rapporten, i egen skattning att kraven på kassaregister och personalliggare är det som mest har haft betydelse för att minska skattefusket. Det styrks också av Skatteverkets egen analys som menar att krav på kassaregister i ett ingångsskede har gett ökade intäkter med 15 miljarder och beräknas ligga på 3 miljarder årligen fortsättningsvis, medan nedsättningen av moms i restaurangbranschen beräknas ge 0,7 miljarder med tyngdpunkt i rapporteringen på att det är de lika momssatserna som påverkar resultaten mest och alltså inte sänkningen, som pressmeddelandet antyder. Jag är väl medveten om att rapporterna är offentliga, för jag har själv hämtat dem från Skatteverkets hemsida. Och jag tycker att de som lyssnar på debatten och vill förstå vad jag talar om ska hämta hem både pressmeddelande och rapport. Det känns nämligen inte helt rimligt att presentera rapporten med att skattefelet har minskat och att det - i det här fallet - är just sänkningen av momsen som har lett till minskat fusk. I rapporten står det nämligen: "Detta tyder således på en långsiktigt nedåtgående trend. Dock visar nuvarande beräkningar för perioden 2007-2011 inga tydliga förändringar." Samtidigt trycker man i den andra delen på att det är den lika momssatsen som har gett effekt, alltså inte sänkningen som pressmeddelandet antyder. Ändå är det detta och naturligtvis införandet av och RUT-avdraget som regeringen viftar med och framhåller när de talar om de framgångar de har nått när det gäller att komma åt skatteundandragandet. I konsumentpolitik kallas sådant för falsk marknadsföring, herr talman. Man får inte antyda att varan innehåller något eller ger effekter som inte är fastställda. Det vore rimligt att i stället tala om de åtgärder som vi vet kommer att leda till minskat skatteundandragande såsom personalliggare, kvitto på HUS-avdrag, månadsredovisningar och redovisningscentraler i taxibranschen. Alla dessa är förslag som Socialdemokraterna har lagt fram i Sveriges riksdag.

Herr talman! Det finns frågor som är ideologiskt partiskiljande, och det finns andra frågor som inte är partiskiljande. Synen på skattefusk är en fråga som alla partier är i praktiken överens om är en samhällssjuka som vi måste arbeta med på olika sätt. Under ett antal år - tideräkningen behöver inte börja just vid 2006 utan kan börja även tidigare - har vi i Sverige på olika sätt vidtagit åtgärder som har lett till att skattefusket har minskat. Det måste löna sig att vara hederlig, och det måste finnas risk för upptäckt. Det är de grundläggande frågorna. Det har vidtagits en lång rad åtgärder, inte bara under de senaste åtta åren; men de har accentuerats då. Det har varit internationella skatteavtal och informationsavtal. Och mer strukturella åtgärder som att förmögenhetsskatten har avskaffats har lett till att mycket pengar har kommit tillbaka. En annan åtgärd, som Raimo Pärssinen har varit inne på många gånger, är tömningscentraler i taxibranschen. Och frisörer ska ägna sig åt att klippa hår och inte frisera sina bokföringar och så vidare. Jag tror dock att anledningen till att acceptansen för skattefusk har minskat i landet är att det är skämmigt att tycka att skattefusk är bra - det är det huvudsakliga budskapet i de rapporter vi hör. Det är en väldig förändring på ett antal år. Det är en konkret åtgärd som inte har så mycket med personalrekrytering att göra. Det har med införandet av ROT och RUT att göra. Många tidigare obeskattade - en del människor satte sin egen skatt och avgifter till noll - känner att det är så skämmigt att de måste gå över och komma med i det system som ROT och RUT har medgivit. En av de allra viktigaste valfrågorna framöver har att göra med just det som Hannah Bergstedt är inne på när det gäller hur vi ska fortsätta. Om man skulle ta bort ROT och RUT skulle vi kanske få den motsatta effekten till det vi vill, och det skulle få just skattefusket att öka igen. På den här punkten har jag en fråga som anknyter till vilka program de olika sidorna i politiken har, vilket vi har diskuterat tidigare. Jag som har tillhört skatteutskottet i ganska många år, herr talman, minns från valrörelsen 2010 att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet då helt enkelt skulle avskaffa ROT och RUT - åtminstone RUT skulle avskaffas. Nu är situationen annorlunda. Nu har bara Vänsterpartiet kvar samma åsikt. Det partiet vill avskaffa RUT och ROT. Socialdemokraterna vill halvera RUT och ROT. Och det ska inte ske genast; den ärade vice ordföranden i skatteutskottet, Leif Jakobsson, menade i en debatt som ägde rum på Älvsjömässan att det kommer att ske tidigast 2016. Det kommer alltså att vara kvar under 2015. Miljöpartiet vill i stället utvidga detta avdrag. I skattedebatten är detta nu en riktig 10 000-kronorsfråga: Vad blir politiken när det gäller ROT och RUT efter valet den 14 september, om olyckan skulle vara framme och vi får ett regimskifte?

Herr talman! Det här är en intressant fråga som vi har haft uppe i kammaren många gånger. Precis som Gunnar Andrén säger finns det ingen som tycker om skattefusk, och det ska beivras i alla fall där det pågår. Sedan tar det lång tid med olika saker. Redan i september 2006 fanns det ett färdigt förslag på obligatoriska tömningscentraler - det kommer också Gunnar Andrén ihåg - men det slängde ni tyvärr i papperskorgen då. Jag har dock två frågor om det här. Alla är nämligen överens om att vi måste göra något åt skattefusket. Då vill jag passa på att ställa en fråga till Gunnar Andrén och Folkpartiet. Hur ser Gunnar Andrén på att införa ett system med huvudentreprenörsansvar där huvudentreprenören får ta ansvar för att underentreprenörerna betalar in de skatter och avgifter som de ska? Det vill vi införa, och det tror vi kommer att nå långt, speciellt inom byggbranschen. Det finns i Norge och ett antal andra länder. Det är ett enkelt system som lägger ett klart och tydligt ansvar någonstans. Det borde vi kunna vara helt överens om, eller hur Gunnar Andrén? Den andra frågan handlar om all upphandling som sker. Det senaste exemplet jag såg i tv var från landstinget här i Stockholm. Ett antal taxichaufförer demonstrerade utanför eftersom de blev utslagna av vad de sade var folk som helt enkelt körde med lite skumma affärer. Dessa hade inga kollektivavtal men gav billiga anbud och slog då ut de seriösa. Det här är marknadsstörning som vi måste komma åt. Det leder också till en fråga till Gunnar Andrén och Folkpartiet. Hur ser Gunnar Andrén på upphandlingar där man kan ställa raka krav på kollektivavtal och ordning och reda? Då skulle vi nå ännu längre i fråga om att komma åt skattefelet. Taxiförbundet har redovisat att ungefär 2 miljarder kronor rinner mellan fingrarna eftersom man inte tar tag i frågan ordentligt. Jag hoppas att vi kan göra det nu. Jag vet att det i propositionen som kommer också finns ett undantag som kanske inte är så klokt. Vi är i alla fall överens om att det är ett samhällsproblem och att vi vill göra något åt det. Då har jag två frågor som jag ställer både till finansminister Borg och till Gunnar Andrén. Hur ser ni på att införa ett huvudentreprenörsansvar i lagstiftningen för att kunna klämma åt de rufflare som finns? Och hur ser ni på att vi skruvar till lagen om offentlig upphandling så att man när man upphandlar verkligen kan kräva att ska det vara ordning och reda, att skatter och avgifter betalas in och att det är sjysta villkor för dem som gör jobbet?

Herr talman! Jag vill gärna redovisa resultatet från de undersökningar som Skatteverket har gjort. De har ställt frågor till allmänheten ifall man känner någon som skattefuskar. År 2002 uppgav 30 procent att man kände någon som gjorde det. Till 2006 hade siffran faktiskt ökat till 31 procent som upplevde att någon fuskade. I dag är siffran 16 procent. Det har alltså varit en kraftig minskning av den uppmätta andelen som känner någon som fuskar. Skatteverket har också ställt frågor till allmänheten ifall man känner någon som har arbetat svart under det senaste året. År 2002 var det 47 procent som gjorde det. Den siffran hade till 2006 ökat till 49 procent. Halva befolkningen kände alltså då någon som arbetade svart. I dag är siffran 27 procent. Man ställde också frågan till medborgarna: Känner du någon som under de senaste åren har anlitat svart arbetskraft? År 2002 var det 44 procent som svarade ja på den frågan. År 2006 hade det ökat till 48 procent. I dag är det nere på 30 procent. Vad beror det här på? Vi hade alltså 2002-2006 ett växande skattefel, en växande acceptans av skattefusk och en växande upplevelse av illojal konkurrens. Efter 2006 har vi fått en positiv utveckling. Vi har vänt trenden, ökat legitimiteten för skattesystemet och minskat riskerna för skattefusk. Jag tror att det hänger ihop med att den här regeringen verkligen har tagit krafttag mot skattefusk. RUT och ROT tror jag är två av de åtgärder som spelat väldigt stort roll för att det i dag är färre företagare som upplever illojal konkurrens. Jobbskatteavdraget har haft mycket stor betydelse eftersom det har sänkt skatten för framför allt låg och medelinkomsttagare. Det faktum att löntagare som redovisar sin skatt i dag har väsentligt mer i plånboken har naturligtvis haft en positiv effekt på skattefusket. Vi har också vidtagit väldigt tuffa kontrollåtgärder de här åren: kassaregister, personalliggare och skärpningar av ränteregler och handelsbolagsregler. Vi har helt enkelt städat i de räntesnurror som växte under de socialdemokratiska åren, då pengarna i stor skala lämnade Sverige. Nu är det ju tyvärr så att Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna - Jonas Sjöstedt, Gustav Fridolin och Stefan Löfven - tänker sig att bilda regering tillsammans. Syftet med den regeringen är att rulla tillbaka en hel del av de här reformerna. RUT-systemet ska antingen avskaffas eller försämras. Skatterna för vanliga inkomsttagare ska höjas. Man ska höja arbetsgivaravgifterna och höja restaurangmomsen. Där är Miljöpartiet inte riktigt överens med de andra, får man dock konstatera, så oenigheten är ju rätt betydande. Det mest troliga resultatet av den typen av politik, om den skulle bli verklighet, är att legitimiteten för skattesystemet återigen minskar och att vi kommer tillbaka till nivåerna vi hade när Socialdemokraterna styrde, då 49 procent kände någon som hade anlitat svart arbetskraft, 49 procent kände någon som hade arbetat svart och 31 procent svarade att de personligen kände någon som skattefuskade. Det var så siffrorna såg ut när man tillämpade den socialdemokratiska politiken. Det var därför Gunnar Myrdal en gång konstaterade att vi var på väg att bli ett samhälle av skattefifflare. Det var det socialdemokratiska skattesystemet som lade grunden för det, och det är djupt bekymmersamt att Socialdemokraterna ingenting lär av historien.

Herr talman! Låt mig börja med att konstatera att det svar vi får från finansministern bygger på en attitydundersökning. När vi tittar på och läser igenom rapporten, som jag har gjort, ser vi att den konstaterar fakta: Skattefelet "tyder på en långsiktigt nedåtgående trend" sedan 70-talet. "Nuvarande beräkningar för perioden 2007-2011 visar dock inga tydliga förändringar." Attitydundersökningen visar alltså antydningar, men när man tittar på vad som faktiskt har hänt ser man att det inte finns några tydliga förändringar. Låt mig också kommentera RUT-avdraget lite grann eftersom Gunnar Andrén tog upp det. Fler köper RUT-tjänster i dag. Branschen har vuxit. Fler köper tjänsten. Det är sant. RUT-tjänsterna har utökat en vit marknad tack vare kraftfulla subventioner. Men undersökningar visar att den som tidigare betalade svart fortfarande väljer att betala svart eftersom det fortfarande är billigare att köpa tjänster för 50 spänn än för 150 spänn. RUT-avdraget har kostat 1,8 miljarder. Med de inkomster som Skatteverket har räknat med när man tittat på vilka som har gått från att köpa svart till att köpa vitt är inkomsterna 7,4 miljoner. Självfallet har fler arbetstillfällen i en utökad sektor gett mer inkomster till statskassan, men det gäller också städerskor i till exempel sjukvård och skola, två områden där man i dag upplever att man har sanitetsproblem eftersom man måste spara. De här pengarna skulle också ha kunnat användas till att anställa lärare. Där vet vi ju att vi har ett otroligt stort behov i dag. En annan sak som Gunnar Andrén sade var att vi vill halvera RUT. Det är en lögn. Det vi vill är att sänka taket. Det ska man komma ihåg när man tittar på vilka som använder RUT-tjänsterna. Där de används mest, till exempel i Danderyd, ligger genomsnittet på ungefär 10 000, och det är ungefär hälften av den summa som vi vill sätta som tak. Herr talman! Gunnar Andrén och även finansministern lyfte fram att vi är överens om att skattefusk inte är eftersträvansvärt utan någonting som vi vill minska. Samtliga partier delar den åsikten, och jag instämmer självklart i den. Frågan är hur, herr talman. Skattefusk är ju faktiskt brottsligt. De åtgärder som regeringen främst framhåller som en framgång att den har vidtagit är alltså avdrag för dem som tidigare har fuskat. De huvudsakliga åtgärderna som regeringen lyfter fram i arbetet mot skattefusk består av avdrag. Det är allt från RUT och ROT till ränteavdrag för bolagsskatten. Finns det andra områden där regeringen önskar subventionera bort brottslighet? Alternativ som vi vill titta på skulle kunna vara att förbättra kontrollsystemen av bland annat månadsredovisningen så som vi har föreslagit - något som regeringen tidigare ville men nu har backat från - samt personalliggare, redovisningscentraler i taxibranschen, kvitto för hushållsavdrag och uppförandekoder vid upphandling. Det är såklart välkommet att regeringen vill ge Skatteverket bättre mätmetoder. Mitt tips till regeringen är att titta på till exempel Danmark och Nederländerna som redan har framgångsrika metoder för att få relevant information, inte gissningar och antydningar, som underlag när man ska fatta beslut om skatteundandragande.

Herr talman! Allra först måste jag vända mig mot bruket av felaktigt språk. En sänkt skatt är inte en subvention. Jag måste försvara Bosse Ringholm och Pär Nuder som en gång införde sänkta skatter på arbete när det gäller ROT-avdraget. Inte var det frågan om subventioner. Det är frågan om sänkt skatt på arbete. På den punkten tror jag att den här regeringen, om den får sitta kvar, kommer att komma med ytterligare åtgärder för att förhindra fusk när det gäller att man flyttar över material till arbete och så vidare. Där tror jag att det kommer att behövas ytterligare åtgärder. Men frågan är: Ska ROT och RUT vara kvar eller inte? Det är huvudfrågan i valrörelsen. Raimo Pärssinen ställer ett par viktiga frågor. Den första gäller huvudentreprenörsavtal. Det ligger absolut i tiden att vi så småningom ska komma fram till detta. Dock vill jag inte vara med om någon slarvig lagstiftning på det området. Det kommer att ta sin tid, men jag är helt övertygad om att vi på något sätt kommer att nå målet att tvinga fram huvudentreprenörsavtal. Vi har gjort det på en del områden där entreprenörerna blir ansvariga för betalning av underentreprenörers skatter. Till exempel i byggbranschen är det ganska komplicerat att göra huvudentreprenörsavtal, men det ligger absolut i tiden om vi ska få god konkurrens mellan företag som inte skattefuskar. När det gäller den andra frågan om lagen om offentlig upphandling har jag som tidigare ledamot i finansutskottet varit med och antagit två olika lagar under de senaste åren på den punkten. Där blir det mer komplicerat när Raimo Pärssinen vill införa ett generellt krav på kollektivavtal eller annat. Där finns nämligen en avvägningsfråga mellan å ena sidan riktig konkurrens mellan företag och å andra sidan att omöjliggöra för vissa företag att alls få uppdrag. Det finns en avvägning mellan de två sakerna.

Herr talman! Jag får tacka Gunnar Andrén för svaren. De gäller väl för Folkpartiets räkning, förstår jag. Jag har ju inte fått något svar från Anders Borg på mina två frågor om just huvudentreprenörsansvaret - inte avtalet utan ansvaret - och detta med lagen om offentlig upphandling. Det kanske kommer i slutklämmen. Anders Borg ägnar väldigt lång tid åt regeringsfrågan - vem vi ska regera ihop med och så vidare - och han är orolig över det. Vi går till val på vårt program, som vi kommer att presentera i detalj i vår valplattform. Sedan får vi se vem vi kommer att regera ihop med. Min fråga till Anders Borg, och kanske till Gunnar Andrén - men nu har Gunnar Andrén ingen debattid kvar - är: Kommer det att finnas någon allians om ni förlorar valet? Finns Alliansen kvar då? Eller kan vi kanske ta upp en del frågor med Folkpartiet i stället? Vi har ju en del frågor som är gemensamma. Jag tror att om vi vinner valet kommer Alliansen att försvinna. Efter en valförlust blir det rättarting i de olika partierna, och man kanske byter partiledare och så vidare, men det uppstår något nytt. Min fråga är alltså: Kommer Alliansen att finnas kvar efter en valförlust, om det nu är regeringsfrågan vi ska diskutera? När det gäller de två frågorna om skattefusk och undandragande är det väldigt viktigt att vi gemensamt försöker pressa alla rufflare och ta bort alla marknadsstörningar. På transportsidan vet vi att det är oerhörda problem när sjysta åkerier slås ut av rufflare. Här finns det väldigt mycket att göra. Hannah Bergstedt har ju berättat om våra förslag. Vi har många förslag i det här. Herr talman! Hur ser finansministern på ett huvudentreprenörsansvar för ordning och reda, och hur ser han på lagen om offentlig upphandling, för att man där ska kunna städa bort fuskarna?
Herr talman! Det är viktigt att vi för diskussionen utifrån en rimlig bedömning av hur utvecklingen har varit. Då vill jag här redovisa hur Skatteverket har undersökt detta och vad man kommit fram till. Andelen företag som upplever att de i stor utsträckning är utsatta för konkurrens från företag i branscher som skattefuskar har minskat kraftigt under de här åren. Inom hotell och restaurangbranschen har andelen gått ned från 63 till 49 procent, inom byggbranschen från 48 till 33 procent och inom handeln från 36 till 17 procent. Det är alltså stora förbättringar av skattemoralen i Sverige. Man kan se en liknande utveckling när man frågar företagare om de personligen känner företagare som skattefuskar. Mellan 2002 och 2007 ökade den andelen från 25 till 27 procent. Sedan har den minskat till 9. Det är alltså remarkabla förskjutningar i skattemoralen som har inträffat sedan 2007. De är inte slumpmässiga utan beror naturligtvis på att regeringen har agerat med kraft. Med RUT-avdrag, jobbskatteavdrag och lättnader i arbetsgivaravgiften för unga har vi minskat skattekilen. Tidigare var det så att den som anlitade någon för en RUT-tjänst fick en enorm skattekil. Man fick jobba i många timmar för att betala för en tjänstetimma, just därför att höga skatter, arbetsgivaravgifter och frånvaron av RUT-avdrag skapade den typen av hinder för att skapa jobb och inträden för människor på arbetsmarknaden. Jag vill också understryka att den här regeringen har vidtagit tuffa åtgärder. Något av det vi har haft tuffast diskussioner om är räntesnurrorna. Där använder företag lån i Sverige för att föra ut vinster till andra länder. Man kan naturligtvis ställa sig frågan vad det berodde på att de ökade så kraftigt under perioden innan vi tog tag i detta. Det berodde bland annat på att den socialdemokratiska regeringen förändrade reglerna för interna förvärv 2003. Man förändrade reglerna för interna förvärv så att det var lättare att göra transaktioner och föra ut rörelsevinsten från Sverige. Räntesnurrorna började inte öka slumpmässigt och explosionsartat, utan de ökade just därför att Socialdemokraterna hade genomfört förändringar som lade grunden för dem. Arkitekten bakom räntesnurrorna var den socialdemokratiska regeringen, som ändrade reglerna för interna förvärv. Sedan har vi fått ta en strid med näringslivet för att stänga den här möjligheten och städa efter Socialdemokraternas skattepolitik. Nu vill Stefan Löfven, Jonas Sjöstedt och Åsa Romson underminera legitimiteten för skattesystemet på nytt. När man vill försämra RUT-avdraget, ta bort avdragsrätt för unga och öka skattekilen för löntagarna är det klart att trycket leder till ökat skattefusk. Vi vet från data hur det såg ut. 2002-2007 ökade den andel som upplevde att det fanns människor som svartarbetade, andelen företag som upplevde att de hade illojal konkurrens och andelen människor som själva hade anlitat svart arbetskraft. Alla de siffrorna ökade. Legitimiteten för skattesystemet minskade. Samtidigt ökade räntesnurrorna. Om vi i höstens val får olyckan att Stefan Löfven, Jonas Sjöstedt och Åsa Romson ska ta över ansvaret för Sverige kommer tyvärr också risken att skattefusket i Sverige ska öka. Det var som Gunnar Myrdal sade: Socialdemokratisk skattepolitik riskerar att skapa ett land av fifflare. Det är det som är problemet med er skattepolitik.

Herr talman! Jag noterar att finansministern inte svarar vare sig på mina frågor eller på Raimos frågor. Jag provar att ställa dem igen: Varför lägger regeringen huvudfokus på attitydundersökningar i stället för fakta? Varför inte i stället prata om de åtgärder som vi skulle kunna genomföra och som det dessutom har funnits majoritet i Sveriges riksdag för? Det exempel som Anders Borg tog upp i sitt svar, personalliggare i byggbranschen, har förhalats av regeringen. Två tillkännagivanden från riksdagen har man i ryggen, från januari 2013 och nu 2014. Skatteutskottets pressmeddelande från 2014 var: Regeringen har inte gjort som riksdagen begärt. Förklara också gärna, Anders Borg, varför regeringen inte har vidtagit åtgärder inom taxibranschen, trots att det har funnits ett underlag sedan 2006. Först nu kommer förslaget, men ingenting är nytt. Vi har slösat åtta år! Förklara också gärna varför den svenska regeringen så senfärdigt hoppar på det internationella arbetet i OECD mot skattefusk och dessutom i sitt förhandlingsdirektiv motsätter sig införandet av land-för-land-rapportering, som framhålls som en av de viktigaste åtgärderna för att komma till rätta med internationellt skatteundandragande. Ett tag hade vi förhoppningen att regeringen skulle ha lyssnat på behovet av månadsredovisningar, men där har man nu backat. Varför då? Är det för att man inte kommer överens inom Alliansen? Kvitto för HUS-avdrag, uppförandekoder i upphandlingen - allt detta är förslag som Socialdemokraterna har lagt fram i Sveriges riksdag och som kunde ha minskat skattefusket och hindrat att sjysta företag tvingats läggas ned. Denna summering avslutar jag med att instämma i Anders Borgs svar: Nej, regeringen har inte gjort nog. Man har inte ens en gång gjort vad man hade kunnat.

Herr talman! Sverige hade en bekymmersam utveckling när den här regeringen tog över. Andelen som personligen kände någon som hade skattefuskat hade ökat flera år i rad. Andelen personer som själva kände någon som hade arbetat svart hade ökat flera år i rad. Andelen företag som upplevde sig vara utsatta för illojal konkurrens hade ökat. Den socialdemokratiska regeringen hade alltså misslyckats med att bekämpa skattefusket. Skattefelet hade blivit större, och skattelegitimiteten hade försämrats under den socialdemokratiska regeringen. Sedan tog den här regeringen över. Därefter har siffrorna alltså förbättrats. Andelen som känner någon som har svartarbetat och andelen företag som upplever svart konkurrens har minskat. Vi har brutit en trend där skattefelet har vuxit, och det är ingen slump. Vi har gjort mycket omfattande förändringar. Vi har slutit skatteavtal med en lång rad nya länder för att man inte ska kunna gömma undan skattepengar. Vi har stängt räntesnurror som Socialdemokraterna lade grunden för. Vi har förändrat och skärpt 3:12-reglerna för att stoppa undandragande. Vi har tagit bort förmögenhetsskatten för att inte få den typen av utflöden. RUT, ROT, personalliggare och kassakrav är andra exempel. Socialdemokraternas politik på det här området är bekymmersam. Vi vet att Magdalena Andersson personligen förändrade 3:12-reglerna så att vi fick skatteomvandling, som ESO-rapporten har visat på. Det var ju Magdalena Andersson som var skattestatssekreterare när den lagstiftningen kom på plats. Sedan har vi fått strama upp den och sanera. Så här är det på område efter område, och det är ingen slump. Socialdemokraterna höjer skatterna. Sedan skapar de speciallösningar för att ta sig förbi de samhällsproblem de skapar. Det är då fifflandet sätter i gång med räntesnurrorna eller 3:12-reglerna. Först gör Socialdemokraterna en förändring. Först höjer de skatterna. Sedan skapar de ett kryphål. Sedan används kryphålet. Och så får vi komma och städa. Det är så historien har utvecklats. Det är därför socialdemokratisk skattepolitik är en orsak till att landet förvandlas till ett land av fifflare.